Herr talman! Börje Vestlund har ställt några frågor om försäljning av paketerade fastigheter samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med denna försäljningsmetod. Den skattereform som gjordes den 1 juli 2003 innebar att kapitalvinstbeskattningen avskaffades på näringsbetingade andelar, vanligen aktier i dotterbolag. Reformen var nödvändig för att förhindra omfattande skatteplanering hos företagen som orsakade stora skattebortfall. Före reformen var det mycket vanligt att företag i vinstsituationer sålde aktier i dotterbolag via länder där det inte sker någon beskattning av vinsten på sådana aktier. I förlustfallen såldes dotterbolagen från Sverige och förlusten fick dras av. Staten var den stora förloraren. Detta var en oacceptabel situation. Reformen medförde att det i vissa fall blev fördelaktigt att vid försäljning paketera tillgångar i dotterbolag. Denna fråga uppmärksammades av såväl den utredning som föregick reformen som i propositionen. Bedömningen var att några särskilda regler för att motverka förpackningar inte skulle införas. Det visade sig mycket svårt att skapa effektiva regler som generellt motverkar förpackningar och som inte enkelt kan kringgås. Denna uppfattning bekräftades i det efterföljande betänkandet av 2002 års företagsskatteutredning, som också avvisade regler mot förpackning. Reformen genomfördes av den tidigare regeringen och antogs av en i princip enig riksdag. Jag ställer mig bakom de avvägningar som gjordes då. Att hitta en hållbar lösning på förpackningsproblematiken har visat sig mycket svårt. Jag vill även understryka att det inte är en lösning att återgå till den helt oacceptabla situation med stora skattebortfall som vi hade före reformen. Jag avser därför inte att för närvarande föreslå några ändringar beträffande förpackningar av tillgångar.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
Utredningen stannade dock vid att man inte ska införa några särskilda regler på grund av att det bland annat skulle vara lätt att kringgå dessa. Men att en svensk finansminister skulle vara nöjd med sakernas tillstånd i och med detta är anmärkningsvärt. Låt mig redovisa vad förpackning innebär: Ett säljande fastighetsbolag överlåter en fastighet och aktierna i bolaget var för sig i två simultana överenskommelser, till exempel en bostadsrättsförening. Själva fastigheten överlåts långt under marknadsvärdet medan aktierna överlåts till ett pris motsvarande marknadsvärdet på fastigheten. På detta sätt behöver säljaren inte betala sedvanlig skatt. Ett annat sätt är att det säljande bolaget överlåter fastigheten till en egenkontrollerande ekonomisk förening, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Den ekonomiska föreningen överlåter sedan i sin tur fastigheten till ett underpris till en bostadsrättsförening samtidigt som bostadsrättsföreningen köper andelar i den ekonomiska föreningen till ett pris motsvarande värdet på fastigheten. På detta sätt undkommer man också skatt. Tanken är att det ska vara möjligt för köparen att i framtiden betala skatt. Lagstiftaren har dock utgått från att köparen alltid vill ha rätt pris. Men eftersom bostadsrättsföreningar schablonbeskattas inträder aldrig den tidpunkten för att betala denna skatt. Den tidigare regeringen ville i samband med att jag väckte denna interpellation 2006 avvakta Företagsskatteutredningens betänkande och ville således inte föregå den. Men nu har utredningen lagt fram sitt betänkande, och utredningen har inte lagt fram några förslag till ändringar på denna punkt. Det är tråkigt och synd att man inte vill komma åt de luckor som finns när det gäller att undkomma beskattning. Herr talman! På framför allt Stockholms bostadsmarknad handlar det också om stora belopp. Det råder inget tvivel om att de som bor i hyresrätt som ombildas till bostadsrätt gör en mycket bra affär. Utan tvivel är det så att ett antal miljonärer skapas varje gång en hyresfastighet överlåts till en bostadsrättsförening, särskilt i attraktiva lägen. Men när köparen inte behöver betala den del av skatten som rimligen borde utfalla vid en sådan försäljning känns regeringens politik än mer främmande för att uppfylla kravet om att ha ett modernt och rättvist skattesystem. Det är allvarligt att Sverige nu har en regering som inte vill ta itu med de luckor som finns i dagens skattesystem. Det står helt klart att den borgerliga regeringen inte har någon som helst egen bostadspolitik. Men att på detta sätt ha gynnande regler som otillbörligt ger möjligheter att komma undan skatt inom bostadsbranschen hade jag inte förväntat mig. Jag vill med anledning av detta ställa två frågor till finansministern som jag tycker att jag inte har fått svar på: Har statsrådet uppmärksammat det skattesvinn som uppstår genom paketering vid fastighetsförsäljning? Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder med anledning av de kommuner som använder paketering vid fastighetsförsäljning, vilket leder till att reavinstskatt inte betalas, medel som i annat fall skulle ha kommit den gemensamma välfärden till godo?
Herr talman! Börje Vestlund menar att han är förvånad över det resonemang jag för i mitt interpellationssvar. Det är enligt min uppfattning lite förvånande, eftersom jag har tagit del av den debatt som Börje Vestlund hade med Pär Nuder där de resonemang som Pär Nuder förde var snarlika dem jag nu förde. Pär Nuder anförde till exempel att det i den här diskussionen var väldigt viktigt att ha klart för sig de bakomliggande motiven för den skattereform som genomfördes den 1 juli 2003. Vid det tillfället avskaffades beskattningen av kapitalvinster och avdragsrätt för kapitalförluster på näringsbetingade andelar. Det var en nödvändig reform, framhöll Pär Nuder, därför att det fanns ett stort problem med att det bortföll skatteintäkter. Därefter hänvisade Pär Nuder till att man då gjorde bedömningen att man ville invänta Företagsskatteutredningen. Nu har vi fått den, och där gjorde man samma bedömning som jag gör, nämligen att det var svårt att skapa särskilda regler för att motverka förpackningar inom det här specifika området och att det var svårt att skapa effektiva regler som inte kan kringgås. Det var den uppfattning som bekräftades i Företagsskatteutredningen och, såvitt jag kan bedöma, av remissinstanserna i sammanhanget. Vad Börje Vestlund efterfrågar att jag ska göra är att lösa ett problem som han själv, såvitt jag kan bedöma, eller någon annan inte har kunnat se någon vettig lösning på. Vi kan inte specialreglera i skattelagstiftningen i varje enskilt fall. Sedan har vi en annan diskussion, och den rör bostadspolitiken. Där har jag stor respekt för att Börje Vestlund och jag inte har samma uppfattning. Börje Vestlund är skeptisk till att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Det kan man vara för eller emot, och det är en i huvudsak lokalpolitisk diskussion, enligt min uppfattning, som bör föras i Stockholms kommunfullmäktige. Jag tycker personligen att det är viktigt att vi värnar hyresrätten, och hyresrätten som boendeform. Den är en viktig del av en flexibel bostadsmarknad. Vi vet att Sverige har en stor andel hyresrätter och att det bidrar till att vi har stor rörlighet på bostadsmarknaden. Jag är alltså inte beredd att föreslå några specifika regler för att ändra detta med förpackningar. Jag vill inte skapa en situation där vi hamnar i den sitsen att det blir mer regler som man kan kringgå eller att vi går tillbaka till regler som skapade stora risker för skatteförluster. Jag gör i princip samma bedömning i den här frågan som den tidigare regeringen gjorde. Jag har svårt att se hur det skulle kunna förvåna Börje Vestlund, eftersom det fanns en ingående debatt med den tidigare finansministern Pär Nuder i den här frågan.
Herr talman! Ja, men det finns en viss skillnad mellan Anders Borg och Pär Nuder i argumentationen. Pär Nuder insåg problematiken. Han var också bekymrad över problemen med just detta att man gjorde de här förpackningarna, i synnerhet när det var omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, att man använde det medvetet i dessa sammanhang och ville ha en förändring. Han förklarade det på ungefär samma sätt som Anders Borg gör här, men skillnaden är att detta handlar om försäljningar av företag. Det var det som var syftet med att man kunde göra de här förpackningarna enligt den skattereform som gjordes 2003. Det är därför som det här har uppmärksammats efter detta, att på det här sättet undkommer man skatt. Det är också så att alla fastighetsbolag inte kan komma undan på det här sättet, utan det förutsätter verkligen att man säljer delar av aktier på något sätt för att kunna göra detta, eller alternativt andelar. Annars skulle inte det här systemet fungera. Alla har inte ens möjlighet att göra detta. Vi kan alltid ha olika uppfattningar om ombildning till bostadsrätter, men det som bekymrar mig är just detta att man inte är intresserad av att se till att de som gör de här försäljningarna också ska betala skatt, det vill säga fastighetsskatt. De undkommer ju fastighetsskatt genom att bostadsrätter har ett skattesystem, och hyresrätter, eller sedvanliga fastighetsbolag, har ett annat system för att betala skatten. Det är sedvanlig bolagsskatt, medan man har ett annat skattesystem för bostadsrätter. Det här är tekniskt komplicerat - det erkänner jag gärna - och det är inte helt lätt att försöka göra den här debatten förståelig. Jag erkänner gärna att det är svårt. Men fortfarande är sanningen den att Pär Nuder, till skillnad från Anders Borg, åtminstone gjorde ett försök att ha en ambition att lösa de här problemen, och insåg problemen, men han kunde inte se vad problemlösningen skulle vara just när vi hade debatten 2006. Anders Borg har nu fått en utredning. Utredningen konstaterar förvisso att det här är tekniskt svårt och komplicerat, men Anders Borg verkar nöjd med sakernas tillstånd och vill inte göra någon förändring på den här punkten. Detta tycker jag är lite omoraliskt. Jag brukar inte använda den typen av argument i debatten, men i det här fallet tycker jag att det är lite omoraliskt att man kan komma undan skatt på grund av att det i skattelagstiftningen finns ett problem med just den här saken. Vi kan alltid ha olika uppfattningar om bostadspolitiken. Jag har kanske en annan uppfattning än Anders Borg i sak när det gäller detta. Men oaktat detta - även i socialdemokratiska kommuner och av socialdemokratiska politiker, från tid till annan också i denna överhettade region som Stockholm är - har det gjorts överlåtelser från hyresrätt till bostadsrätt. Vår uppfattning är tydlig: Säljer man en fastighet ska man betala reavinstskatt. Man ska inte gå runt på det sätt som man gör i de här sammanhangen. Jag tycker att det är lite konstigt att landets finansminister inte gör försök att få in den här skatten. Är det samma sak som med förmögenhetsskatten? Är det här också ett sätt att försöka komma undan, så att de som har väldigt mycket ska slippa betala skatt medan de som har väldigt lite ska betala sin skatt? Är det samma idé bakom detta?
Herr talman! Börje Vestlund angriper mig för att jag skulle vilja undvika att ta in fastighetsskatt. Det är ett av de mer ovanliga angrepp som jag råkar ut för i dessa dagar. Jag brukar normalt sett bli angripen för att jag vill ta ut fastighetsskatt. Jag ska i nästa vecka besvara en interpellation från en av Börje Vestlunds partivänner på temat att vi är alltför angelägna att få in realisationsvinstbeskattningar. Jag kan se att det finns två dimensioner här. Den ena dimensionen är hur vi ska se på bostadsrätter och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Det är en i vissa avseenden djupt ideologisk fråga, får jag intryck av när jag ser den här Stockholmsdebatten - jag deltar gärna i den. Personligen måste jag dock säga att jag tycker att det är viktigt att vi har väl fungerande marknader även för hyresrätter. Sedan har vi den andra frågeställningen: Vad ska vi göra åt den specifika situationen med försäljning av så kallade paketerade tillgångar? Jag är ingen skatteexpert, utan jag får luta mig mot de experter vi har på Finansdepartementet och den bedömning som har gjorts av Företagsskatteutredningen. Skulle det vara möjligt att hitta en lösning på detta som gjorde att vi slapp skatteundandragande utan att krångla till hela regelverket, öppna för att man kunde kringgå det eller att det undergrävde den tidigare Företagsskatteutredningen skulle jag vara beredd att överväga det. Jag har naturligtvis också ställt den frågan till mina tjänstemän. Deras bedömning är, precis som Företagsskatteutredningens, att det är mycket svårt att hitta effektiva regler som motverkar detta och som inte enkelt kan kringgås. Att hitta en särreglering för just det här specifika fallet är också enligt den bedömningen mycket komplicerat. Det finns vissa saker vi har olika ideologiska uppfattningar om. Det är bostadspolitiken. Det finns andra saker, skulle jag säga, som det är mer lagteknisk oenighet kring, och det är huruvida vi kan göra en reglering av försäljningen av paketerade tillgångar. Jag delar naturligtvis till fullo Börje Vestlunds uppfattning att de som säljer bostadsfastigheter ska betala realisationsvinstskatt. Detta gäller när de säljs oavsett form. Vi har alltid anledning att vårda våra skattebaser. Om jag hittade en enkel ändring som var generell och inte kunde kringgås skulle jag naturligtvis vara beredd att överväga den. Vi har inte funnit någon sådan regeländring, och det är där vi står.
Herr talman! Sannolikt har finansministern och jag väldigt olika uppfattningar om bostadspolitiken, men kanske ändå inte i det här fallet. Jag vidhåller att det fortfarande är den enskilda fastighetsägaren, oavsett om det är en kommun eller en privat fastighetsägare, som tillsammans med sina hyresgäster kommer fram till att man ska göra på ett visst sätt. Alternativet är att man hindras genom att man har uppfattningen att man inte ska sälja ut. Det finns vissa regler som gäller detta. Även om jag skulle ha uppfattningen att det är bra att ombilda hyresrätter till bostadsrätter tycker jag att det är allvarligt att man inte vill se till att, som finansministern uttrycker det, vårda skattebasen. Det är ju precis detta det handlar om. Normalt sett brukar vi säga att det åtminstone är en sak som är bra med beskattning av fastigheter och fast egendom, nämligen att den inte flyttar någonstans. Men genom reformen 2003 öppnades möjligheten att också så att säga flytta fast egendom utomlands - eller vad man ska kalla det - så att den därigenom försvann ur skattebasen. Om finansministern inte ser allvarligt på detta kan han inte gärna tycka att det är särskilt viktigt att vårda skattebasen. Jag har stor förståelse för att detta är komplicerat och svårt och att man behöver många experter som har olika synpunkter på detta. Men den stora frågan måste ändå vara att få in pengarna. Jag tycker mig ändå inte ha fått det riktiga svaret på vad som är den bakomliggande orsaken till att finansministern inte vill gå vidare i denna fråga. Sedan kan vi ha olika uppfattningar i bostadspolitiken. Jag vidhåller fortfarande att regeringen inte har någon bostadspolitik att slå vakt om. Men principen att man ska betala skatt när man säljer något tycker jag är ganska viktig.
Herr talman! Jag delar Börje Vestlunds hållning att det är viktigt att man betalar skatt. Det är viktigt för att vi ska kunna hålla låga skattesatser och för att vi ska kunna finansiera vår välfärd. Det är glädjande att Börje Vestlund säger att han kan se att det finns argument för grupper, kommuner, bostadsinnehavare och bostadsägare som vill bilda bostadsrätter. Men det är en annan diskussion. Den här diskussionen handlar om hur vi ska vårda våra skattebaser. Jag kan bara konstatera att vi i dag gör samma bedömning som den företagsskatteutredning gjorde som tillsattes av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Den bedömningen var att det inte gick att hitta några effektiva regler som inte kan kringgås. Jag gör ingen annan bedömning än den man gjorde i den utredningen. Däremot kan jag till fullo dela Börje Vestlunds hållning att det vore önskvärt om man kunde hitta en regel som uppfyller kraven, alltså att den är någorlunda generell, inte enkelt kan kringgås och att den bidrar till att vi får in skatteintäkter. Tyvärr har vare sig Företagsskatteutredningen eller Finansdepartementet funnit något sådant. Där står vi nu. Vi får möjligtvis anledning att återkomma till diskussionen om hur vi generellt ska se på bostadspolitiken. Kan vi hitta en lösning i den här frågan är jag naturligtvis beredd att diskutera den igen, men som läget är i dag ser vi inte någon sådan.